Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till regeringens proposition. Jag yrkar bifall särskilt till vår reservation i utskottets betänkande. Propositionen består av två viktiga delar, två viktiga förslag. Den första delen handlar om att modernisera föräldrapenningen genom att utvidga föräldrabegreppet och införa möjligheten att avstå föräldrapenningdagar även till förmån för en sambo, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn. Det är glädjande att se att det finns en majoritet i utskottet som välkomnar detta förslag, som också speglar dagens moderna familjekonstellationer. Alla är inte gifta som skaffar barn tillsammans, och många barn lever tillsammans med en vårdnadshavare och en ny bonusförälder. Det är många bonusföräldrar som i praktiken kan jämställas med en vårdnadshavare när det kommer till omtanke och omsorg om barnet. Det är därför viktigt att inom familjen kunna överlåta föräldradagar till en som lever tillsammans med barnet och som har en föräldraroll, även om hen inte är vårdnadshavare i laga mening. Med detta förslag vill vi synliggöra att det finns olika familjekonstellationer och underlätta för alla familjer. Fru talman! Det andra förslaget handlar om att reservera 90 dagar i föräldraförsäkringen för vardera föräldern även på grundnivå. Detta förslag är en viktig del i kugghjulet för att bidra till ett mer jämställt uttag och öka incitamenten att dela föräldrapenningen mer lika mellan kvinnor och män. Självklart behöver det göras insatser på andra områden också, exempelvis att fortsätta arbetet med jämställda löner och en mer flexibel arbetsmarknad i Sverige. Detta förslag är ytterligare en del för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. I den del som handlar om att reservera grundnivådagarna i föräldrapenningen beklagar jag att utskottet föreslår avslag. Vi i Socialdemokraterna tillsammans med V, MP och L delar regeringens åsikt att förslaget skulle öka incitamenten att dela föräldrapenningen mer lika mellan män och kvinnor. Fru talman! Sverige har en generös föräldraförsäkring så att alla föräldrar kan ha råd att vara hemma på heltid när barnen är små. Föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen gör det möjligt att vara ledig för att ta hand om sina barn. För Socialdemokraterna handlar familjepolitiken om att alla barn ska få en bra start i livet, utvecklas och kunna förverkliga sina drömmar. Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Detta är ingen slump. Det är en konsekvens av ett hårt arbete och politisk vilja. Det är resultatet av en progressiv, jämställd och utjämnande familjepolitik. En generös föräldraförsäkring och en välutbyggd förskola av hög kvalitet som möter dagens behov har tillsammans med kostnadsfri mödra och barnhälsovård och generella barnbidrag alltid varit bra, även för barnen. Propositionen är inte bara för föräldrarna, utan det är även en proposition för barnen - för alla barns rätt till en god start i livet och för rätten till båda sina föräldrar, om båda finns med i bilden. Det är tydligt - vi har alla sett det - att jämställdheten ökar genom politisk vilja och att de steg som vi har sett inom jämställdheten har kommit till genom politiskt mod. Föräldrapenning för fler familjekonstella-tioner och reserverad grundnivå Samma mod och politiska vilja behövs för att vidareutveckla och modernisera familjepolitiken av i dag, inte försvåra den genom att exempelvis korta föräldraledigheten eller införa en karensdag vid vård av barn, som vissa moderater föreslog i en debattartikel i helgen. Det skulle slå hårt mot låginkomsttagare och ensamstående föräldrar. Fru talman! Det är viktigt att fortsätta att bygga ut föräldraförsäkringen så att den fungerar för alla familjekonstellationer, för barnens rätt till sina föräldrar men också för föräldrarnas rätt att kunna ta hand om sina barn. För att fortsätta att öka jämställdheten är det viktigt att föräldraförsäkringen individualiseras med 90 dagar vardera - detta för att jämna ut möjligheten för båda föräldrar att vara hemma med barnet. Vi ser i dag att fler kvinnor än män är hemma med barn, under föräldraledighet men också vid vab när barnet är sjukt. Detta leder till att många kvinnor i praktiken får en sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och lägre pension än mannen. Detta kan vi inte acceptera. Därför är det viktigt att vi ger incitament som möjliggör jämställdhet i praktiken. Denna ojämställdhet för kvinnor slår olika hårt, och särskilt hårt slår den mot kvinnor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Sverige ligger i framkant när det kommer till föräldraförsäkringen, och vi är ett gott föredöme för många andra länder. En av orsakerna till detta är att vi vågar använda oss av de politiska instrument vi har, och vi är inte rädda för att modernisera och följa utvecklingen i samhället. Låt oss fortsätta att vara just detta föredöme, som står upp för barnens rätt till en rättvis, jämlik och god start i livet. För detta har vartenda barn rätt till.

Fru talman! Vi debatterar som sagt i dag socialförsäkringsutskottets betänkande 11 om föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag under punkt 1 i betänkandet, om att avslå propositionen i denna del, och bifall till vår reservation 2 under punkt 2. I betänkandet behandlar vi ett förslag från den tidigare regeringen, som numera är en övergångsregering, om att reservera och tvångskvotera även föräldradagarna på grundnivå till respektive förälder. I betänkandet behandlas även ett förslag om att förenkla regelverket för att kunna överföra föräldradagar till sambo. Fru talman! För ett välmående samhälle menar Sverigedemokraterna att välmående familjer är en grundläggande förutsättning. Vardagen och livspusslet kan för många småbarnsföräldrar ibland vara tufft. Det är jag som trebarnsmamma fullt medveten om. Vi politiker behöver stötta familjer, med barnens bästa i centrum, och inte förstöra och ställa till problem för familjers vardag. Med det förslag som den rödgröna regeringen har lagt på bordet är det återigen tydligt att de inte har familjens och barnens bästa för ögonen. Jag ser med stor oro på de rödgrönas fortsatta försök, med hjälp av Liberalerna, att med tvång underminera barnfamiljers möjlighet att själva, utifrån sina egna och barnens unika behov, forma sin vardag. Fru talman! Jag är glad att vi i Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern här i dag sätter stopp för detta förslag om ytterligare kvotering. Det är faktiskt lite extra skoj att just dessa partier har en samsyn, med tanke på riksdagens komplicerade parlamentariska läge. Det gläder mig också att yrkanden i motioner från såväl Moderaterna och Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna tillstyrks i betänkandet. Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa ska beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område. Alltför ofta, menar jag, har familjepolitikens mål ett vuxenperspektiv. Socialdemokraterna beskriver alltför ofta familjebildning och barn som ett jämställdhetshinder. Alltför ofta hör vi att barn beskrivs som kvinnofällor, precis som att det skulle vara ett straff att spendera tid med sina egna barn. Självklart måste kvinnor och män ges bästa möjliga förutsättningar att kombinera arbetsliv och karriär med familjebildning, men det är inte rätt väg att göra detta genom tvång och att tala nedsättande om familjelivet medan yrkeslivet ska höjas till skyarna. I stället borde statusen när det gäller att ta ansvar för sina barn vara något som stärks. Detta kan också stärka jämställdheten. Varje familj har olika förutsättningar, och varje barn är unikt. En del barn vill amma länge - upp till ett år - andra kortare, medan en del inte ammar alls. En del föräldrar har en arbetssituation där det är okomplicerat med föräldraledighet, och för andra är det mer komplicerat, som vid egenföretagande. Det finns en oändlig mängd faktorer som varierar från familj till familj och från barn till barn. Vi i Sverigedemokraterna vill ge de bästa förutsättningarna till varje familj att forma sin vardag. Därför är Sverigedemokraterna emot all form av kvotering i föräldraförsäkringen. Däremot är vi positiva till ett delat föräldraansvar och menar att det är högst eftersträvansvärt. Men det ska inte ske genom tvingande system. Därför yrkar jag, som sagt, bifall till utskottets förslag att avslå propositionen i denna del. Fru talman! Regeringen föreslår även i propositionen att en förälders sambo ska kunna likställas med en förälder vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningförmåner, också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller inte har eller har haft gemensamma barn. Vidare förslås att en förälders sambo ska ha rätt till ledighet från arbetet i dessa fall. Vi från Sverigedemokraterna välkomnar varje förslag som vi bedömer kunna förbättra ett barns tillvaro och underlätta familjernas livspussel. I dessa förändringar är det alltid viktigt att ha barnens bästa i fokus. För en del familjer kan det naturligtvis underlätta livspusslet om en sambo får möjlighet att vara föräldraledig i stället för föräldern, även i de fall som de inte har varit gifta eller har gemensamma barn. Jag har förståelse för det. Vi menar dock att detta kan röra mycket små barn och att utgångspunkten bör vara att de föräldrar som också är vårdnadshavare och har en stadigvarande relation till barnet i fråga i första hand ska vara de som erbjuds och fördelar de oreserverade föräldradagarna sinsemellan och att dessa dagar i andra hand ska kunna erbjudas sambo som enligt lag då kan likställas med en förälder. Enligt regeringens förslag som det ser ut nu kan en vårdnadshavare ge bort sina egna oreserverade dagar till sin sambo utan att barnets andra vårdnadshavare, som är förälder till barnet och kanske både vill och kan vara hemma, först erbjudits dessa dagar. Man kan alltså ge bort dessa dagar mot den andra vårdnadshavarens vilja. Vi vill naturligtvis även i detta sammanhang ge så stor handlingsfrihet som möjligt till föräldrarna, men vi vill försäkra oss om att små barn inte ska bli en bricka som kommer i kläm vid en separation. Därför menar vi att i de fall en vårdnadshavare avser att avstå dagar ska dessa dagar i första hand erbjudas den andra vårdnadshavaren. I de fall den vårdnadshavare som erbjuds dagar tackar nej ska det vara upp till den andra vårdnadshavaren att överlåta dagar till en sambo som enligt lag kan likställas med en förälder. I de fall som det bara finns en vårdnadshavare har vi absolut inga problem med att man själv bestämmer hur mycket eller hur lite man vill ge bort till sin sambo. Jag vill avsluta med att säga att det i familjepolitiken är viktigt att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en fungerande vardag för familjerna med så stor flexibilitet som möjligt så länge vi alltid har barnens bästa i fokus.

Fru talman! Vi debatterar nu ett antal förbättringar i föräldraförsäkringen. I dag kan en förälder avstå dagar med föräldrapenning till förmån för sin sambo bara i de fall som de tidigare har varit gifta eller har barn tillsammans. Om man då inte uppfyller något av dessa kriterier kan en förälders sambo inte få föräldrapenning. Jag menar att det är ett gammaldags regelverk som behöver moderniseras och är därför positiv till regeringens förslag att ändra på detta, så att även sambon har rätt till föräldrapenning. Det kommer att bli betydelsefullt för ett antal familjer. Nu kan fler vuxna ta ett föräldraansvar, och de vuxna som finns runt omkring barnet kan på ett bättre sätt delta i barnets uppväxt. Det är bra att det också sker en anpassning i föräldraledighetslagen. I propositionen föreslås att de reserverade dagarna för varje förälder även ska avse föräldrapenning på grundnivå. Vi tycker att det är en rimlig modernisering av regelverket att även viss tid med föräldrapenning på grundnivå reserveras. Det skulle göra det lättare att hemma kunna argumentera för att ansvaret för hem och barn är ett ansvar som behöver delas mellan personerna i hushållet. Vi vet att traditionen annars påbjuder att kvinnor ska ta hand om barn, hem, städning och packning av gympapåsar. Jag menar att det är arbetsuppgifter som måste uppvärderas och delas på. Vi vet att män också är fullt kapabla att byta blöjor och städa både toaletter och hallar. Vi vet att det ojämna uttaget av föräldrapenningen även senare i livet lägger grunden för att män och kvinnor inte gör lika mycket hemarbete i form av att tvätta och städa och inte får samma relation till sina barn. Fortfarande 2018 ligger pappa långt ned på listan över personer som barn går till för att få tröst. När tidningen KP frågade barnen vem de skulle gå till för att få tröst när de var ledsna hamnade alternativet att inte få tröst från någon alls före att gå till pappa för att få tröst. Mamma låg naturligtvis på första plats. En mer jämställd fördelning av föräldrapenningen skulle öka barns tillgång och tillit till båda sina föräldrar. På det sättet får båda föräldrarna samma möjlighet att få ett arbetsliv som ger goda inkomster åt båda, och alla i familjen kan klara sig bättre i livet till förmån för barnets uppväxt. Vi vet att ett ojämställt uttag av föräldrapenningen gör att kvinnors inkomster hamnar efter och att förväntningarna på arbetsmarknaden blir sådana att det är mammor och inte pappor som kommer att behöva vara hemma mycket under ett visst antal år. Det påverkar tyvärr hela lönesättningen på arbetsmarknaden.

Regeringens moderniseringar av föräldrapenningen är små, men de går i rätt riktning. Jag yrkar därför bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag vill fråga varför Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar ytterligare vill försvåra för familjer att själva forma sin egen vardag. Varje barn är unikt. Varje barns behov kan vara unikt, till exempel hur länge man behöver amma eller vilken omsorg som passar barnet bäst. Varje familjs ekonomiska situation kan också vara mycket unik. Just en kvotering kan ställa till det ekonomiskt för en familj. Vi tycker att varje familj själv måste kunna avgöra hur den vill fördela dagarna. Jag tror att både kvinnor och män är fullt kapabla att fatta medvetna beslut. Även om det långsiktigt kanske ger konsekvenser ekonomiskt måste väl ändå föräldrarna vara så pass vuxna att de kan fatta dessa beslut själva. Varför ska politiker i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna bestämma hur föräldrarna fördelar sina dagar och inte föräldrarna själva?
Fru talman! Jag tackar Julia Kronlid för frågan. Alla våra ersättningssystem är offentligt finansierade och styrs av en rad regelverk. Det gäller sjukersättningen, a-kassan och alla ersättningstyper. Alla dessa ersättningssystem är knutna till individen. Detta är därför ingenting nytt. Vi likställer nu bara ersättningsnivån på grundnivå med det som man får på sjukpenningnivå. Den generation flickor som kanske är i min ålder eller i Julia Kronlids ålder har kämpat hårt i skolan. Dessa flickor får mycket bättre betyg än pojkarna i samma klass. De kämpar hårt. Många av dem går på högskolan. När de kommer ut i arbetslivet får de samma lön som sina manliga kollegor. Men i 30-årsåldern tappar kvinnor plötsligt i löneutveckling. De får helt enkelt mycket mindre pengar i plånboken. Det gäller både den som väljer att skaffa barn, för föräldraförsäkringen är inte individualiserad och gör att kvinnor är hemma oftare, och den som väljer att inte skaffa barn, för vi skapar förväntningar på hela arbetsmarknaden att kvinnor inte får någon löneutveckling under ett visst antal år. Det leder i sin tur till att vi får kvinnliga fattigpensionärer som i genomsnitt får 70 procent av vad männen får under sin pension. Jag menar att det är en orättvisa som vi politiskt måste ändra. Det är inte lätt att fatta den typen av beslut när det är så ojämlikt också mellan kvinnors och mäns löner, vilket i sin tur beror på detta. Till att börja med: Förändra lönestrukturen, och sedan kan man se vad som händer.
Fru talman! Givetvis är vi överens om att vi ska förändra lönestrukturen. Kvinnor och män ska få lika lön för samma arbete. Där är vi helt överens. Men jag tycker inte att just att tvångskvotera, att vi politiker ska bestämma hur familjerna bäst fördelar föräldradagarna, är den bästa vägen att gå. Ska vi göra någonting i det här avseendet är det kanske att stärka föräldraförsäkringen, att göra de ekonomiska förlusterna när man är hemma så små som möjligt, och att se över hur konsekvenserna kan bli så små som möjligt för pensionen. Det finns andra sätt att titta på det här än att just lägga sig i hur familjerna själva fördelar föräldraförsäkringen. Jag tycker att till skillnad från andra former av bidrag som sjukpenning och sjukersättning måste vi här ha barnet i fokus, och vi måste också kunna se till familjen som en helhet. Det tycker jag är en skillnad mellan det här bidraget och andra bidrag. Det lät lite grann i Nooshi Dadgostars anförande som att vi skulle vilja tvinga kvinnor att vara hemma om vi inte har kvotering av föräldraförsäkringen, men det är snarare tvärtom. Vi vill öka friheten. En kvinna som är egenföretagare har kanske väldigt svårt att vara hemma men kan lösa det tillsammans med sin man och olika flexibla lösningar så att hon kan återgå till arbetet ännu tidigare. Vi vill göra det ännu mer flexibelt både för mannen och för kvinnan. Men den här 90-dagarskvoteringen försvårar för det. Det är fortfarande fullt möjligt för kvinnor att återgå i arbetslivet när de vill. Vi vill inte försvåra det, utan vi vill göra det ännu mer flexibelt. Det är Vänsterpartiet som vill göra det ännu mer oflexibelt.
Fru talman! Det är för att vi ser till barnets bästa, barnets rätt till båda sina föräldrar, som vi vill göra det här. Jag tror på män, till skillnad från Julia Kronlid. Jag är helt säker på att män kan ta hand om sina egna barn, och vi förväntar oss av män som skaffar barn att de också ska kunna ta hand om dem. Jag menar att det här handlar om värderingar och att det är konservativa värderingar som styr Sverigedemokraternas position när det gäller att aldrig ändra någonting som har funnits förr i tiden. Vi behöver modernisera samhället. Vi behöver se att kvinnor och män är lika mycket värda. Då kan vi inte vara kvar i idén om att när kvinnor blir pensionärer ska de bara få 70 procent av vad männen får i pension. Hur ska de någonsin kunna välja att skilja sig från sin man, till exempel, om de får så låga pensioner på grund av att hemarbetet och omhändertagandet av barnen om och om igen tillfaller kvinnorna - även om det är enskilt fattade beslut i varje familj - därför att vi har konstruerat hela förväntningssystemet även på arbetsmarknaden på att det är kvinnor som ska göra detta? Arbetsplatserna organiseras också på ett sådant sätt att kvinnorna ska gå ned i deltid i flera år när barnet är litet medan männen tvärtom jobbar mer när de har småbarn. Det är något fel med detta, menar jag. Att ta hand om barn är en väldigt viktig sysselsättning, och det förväntar vi oss att både kvinnor och män ska syssla med. Vi vill se till att livsinkomsten för kvinnor inte ska vara kring 4 miljoner mindre än för män. Den ska vara precis lika stor, för kvinnor kämpar och sliter minst lika mycket. De är värda mer pengar i plånboken.

Fru talman! Familjen är samhällets viktigaste gemenskap och byggsten. Det är i familjen som kravlös kärlek tillsammans med kärleksfulla krav fostrar barn och unga till ansvarsfulla vuxna. Det är i familjen som vi lägger grunden för ett tryggt samhälle. Därför är föräldraförsäkringen fantastisk, och vi kristdemokrater anser att den är en av de absolut viktigaste delarna av den svenska välfärden. Den är fantastisk eftersom den ökar barnens rätt till en lugn och trygg start i livet och innebär en chans att bygga en god anknytning till de viktigaste människorna i barnets liv, nämligen föräldrarna. Att utveckla en trygg anknytning mellan förälder och barn tar tid och måste få ta tid. Genom föräldraförsäkringen kan föräldrar investera den tiden utan en alltför stor ekonomisk press och stress. Dessvärre vill många politiker använda föräldraförsäkringen som statens legolåda för att bygga två exakt lika höga torn: ett för mamman och ett för pappan. I stället för att sätta barnets bästa i centrum har föräldraförsäkringen blivit ett redskap för tvångskvotering. Men priset för kvoteringen kan bli högt. Barn till föräldrar som av olika anledningar inte kan ta ut sina öronmärkta dagar skulle få mindre tid i hemmet och i stället långa dagar på förskolan. Detta trots att den andra föräldern kanske gärna skulle vilja vara hemma med barnet. Den avsatta S och MP-regeringen föreslår att föräldradagarna på grundnivå ska kvoteras i likhet med övriga dagar på annan ersättningsnivå. Vi kristdemokrater motsätter oss det förslaget eftersom det inskränker föräldrarnas möjlighet att själva bestämma utifrån vad som är bäst för just deras familj. Det är självklart glädjande för oss att utskottet har landat i samma ståndpunkt som vi, men vi vill gå längre. Vi motsätter oss all kvotering. Vi kristdemokrater vill ha en helt fri föräldraförsäkring där all makt ligger hos mamman och pappan. Fru talman! Vi kristdemokrater vill självklart att fler pappor ska vara hemma mer tid med sina barn än vad som sker i dag. Det vore en vinst både för papporna och för barnen. Men det beslutet måste föräldrarna själva få fatta utifrån den livssituation som de befinner sig i här och nu. Det finns mammor som vill vara hemma med sina barn så länge som möjligt, precis som det finns pappor som vill samma sak. För andra föräldrapar passar det bäst att dela lika, för det är det som de vill. Det är det som är grejen. Varje familj är unik, med alldeles egna önskemål, behov och förutsättningar. Att kvotera och sätta upp ett mål om att alla familjer ska passa in i samma mall tror inte vi kristdemokrater på. Nej, politiken måste veta sina gränser. Med vilken rätt kan vi politiker underkänna mammors och pappors önskan om att själva få bestämma vad som passar bäst för just deras familj? Vi ska inte detaljstyra människors vardag. I den här frågan kapitulerar vi därför helt inför föräldrarnas egen förmåga att fatta kloka beslut hemma vid köksbordet. Kristdemokraternas uppmaning till kvoteringsivrarna är att börja lyssna på föräldrarna. De flesta vill nämligen att politikens makt ska stanna utanför hemmets ytterdörr. Fru talman! Tidigare i år visade en Sifo-undersökning att 76 procent av de tillfrågade svarade att föräldrarna ska få bestämma själva på frågan om föräldrarna eller riksdagen ska besluta om hur föräldraförsäkringen ska tas ut. Bland LO:s medlemmar var andelen så hög som 80 procent. Det är tydligt att inte minst Socialdemokraterna är i otakt med sina väljare när de nu vill ta mer makt från föräldrarna och i stället ge den till oss politiker i riksdagen. Det som vi politiker däremot ska göra är att öka föräldrarnas möjlighet att spendera tid med sina barn, stärka familjernas ekonomi och skapa bättre förutsättningar att kombinera familjeliv med arbete och karriär. Här har vi kristdemokrater flera förslag. Låt mig nämna några. De populära så kallade dubbeldagarna, alltså dagarna när mammorna och papporna kan vara föräldralediga tillsammans, är ett kristdemokratiskt initiativ som har bidragit till att fler pappor är hemma med barnen. I dag får man ta ut max 30 dubbeldagar. Vi vill att alla dagar ska kunna vara dubbeldagar om föräldrarna så önskar. Vi vill också att den sjukpenninggrundande och föräldrapenninggrundande inkomsten ska skyddas i tre år. Vi vill stärka pensionsrätten för barnår och införa en automatiskt delad premiepension för föräldrar. Det skulle framför allt stärka kvinnornas pension. Vi vill också sänka skatten för föräldrar och höja det barnrelaterade bostadsbidraget. Som jag har sagt tidigare vill vi öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen. Vi välkomnar därför förslaget om att låta föräldrar överlåta sina föräldrapenningdagar till en sambo, även om de inte har varit gifta tidigare eller har barn tillsammans. Det kommer att underlätta vardagen för många olika familjekonstellationer, exempelvis samkönade eller ombildade familjer. Vi kristdemokrater vill dock, återigen, gå ett steg längre. Vi vill att föräldrar ska kunna överlåta dagar till andra närstående till familjen även om de inte lever i samma hushåll. Det kan vara far och morföräldrar eller vuxna syskon till barnet. Det skulle underlätta vardagen, inte minst för ensamstående föräldrar. Till landets alla mammor och pappor vill jag säga: Vi kristdemokrater litar på er. Vi litar på att ni själva vet bäst hur ni ska fördela föräldradagarna så att det blir bra för just er familj. Fru talman! Därför står vi kristdemokrater bakom utskottets förslag under punkt 1, då det innebär bifall till KD:s motion. Jag yrkar också bifall till vår reservation under punkt 2.

Fru talman! Sverige behöver en mer modern föräldraförsäkring. I dag växer många barn upp i stjärnfamiljer, med vuxna i många olika konstellationer. Tyvärr är nuvarande lagstiftning fortfarande i stor utsträckning anpassad efter den traditionella kärnfamiljen. Lagen borde anpassas efter verklighetens familjer, inte tvärtom. Ett steg tas i denna proposition genom att förenkla för sambor att vara föräldralediga. Miljöpartiet skulle också vilja öppna för att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Vi vill öppna för att antalet dubbeldagar ska utökas och för att delar av föräldraförsäkringen ska kunna överlåtas till andra närstående vuxna. En annan förbättring på området, som redan har genomförts, är att även ensamstående nu kan insemineras inom hälso och sjukvården. I propositionen föreslås att en förälders sambo kan likställas med en förälder vid tillämpningen av föräldrapenningförmåner, även om föräldern och sambon inte tidigare har varit gifta med varandra eller har barn tillsammans. Sambon kan alltså ha rätt till föräldraledighet ändå. Dessutom föreslås att föräldradagarna på grundnivå ska ingå i den reserverade tiden och inte kunna överlåtas. Detta motsätter sig en majoritet i socialförsäkringsutskottet. Därför vill jag yrka bifall till reservation 1. Det vore ett framsteg för jämställdheten om även viss tid med föräldrapenning på grundnivå reserveras. Det ökar incitamenten att dela föräldrapenningen mer lika mellan män och kvinnor. Det är viktigt för jämställdheten på arbetsmarknaden, för barns levnadsvillkor och för barns möjlighet att knyta an till föräldrarna.

Fru talman! Det har varit mycket tal om jämställdhet här i dag - med all rätt. Det är viktigt. Men hur överens vi än är om att jämställdhet är viktigt är det synen på och tilltron till människans egenkraft i förhållande till övertron på systemens förträfflighet som skiljer oss åt. Fru talman! Enligt fakta lever människor längre i jämställda länder. Jämställda företag har bättre lönsamhet och högre trivsel bland medarbetare. Jämställdhet gör oss nöjdare och friskare. Dessutom är jämställda parlament en god garant för en nations fredsbevarande. Det är alltså en mycket god idé att alltid vara nyfiken på, att fortsätta diskutera och att aldrig sluta ifrågasätta utvecklingen av jämställdhet som en framtidsfråga. Jämställdhet är ett ord som är unikt för Sverige då det avser jämlikheten mellan kvinnor och män. Jämlikhet innebär att det ska vara lika för alla. Man ska ha samma rättigheter, samma skyldigheter och samma möjligheter - oavsett vem man är. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men det har inte bara kommit till oss. Generationer före oss har kämpat för att det ska bli på det här viset. Väl utbyggd barnomsorg, tillgänglig förskola, avskaffad sambeskattning, införande av föräldraförsäkring och lagar mot könsdiskriminering har alla varit reformer som gjort gott för jämställdheten. Gemensamt för dessa reformer är att de har öppnat upp arbetsmarknaden för kvinnor. Svenska kvinnor arbetar i dag i hög grad under småbarnsåren. Arbete är grundstenen i ett jämställt samhälle där man åtnjuter lika stor frihet och har lika stor kontroll över sin gemensamma vardag. Alliansregeringen var lyckosam i sitt jämställdhetsarbete med reformer som ytterligare bidrog till ekonomisk jämställdhet. Att fortsätta öka viljan och drivkraften till arbete är rätt väg. Att fortsätta sänka skatterna för de som har lägst inkomster kommer att stärka kvinnors ekonomi. En modernt utformad föräldraförsäkring med fokuserade ekonomiska algoritmer kommer att stärka den ekonomiska jämställdheten och stänga igen de kvinnofällor som våra numera pensionerade mödrar har hamnat i. Vi moderater välkomnar den flexibilitet som regeringen föreslår. Att en förälders sambo ska kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig utan krav på äktenskap eller gemensamma barn välkomnar vi. Att kretsen som kan få föräldrapenningförmåner utvidgas ställer vi oss helhjärtat bakom. Lagar och regler måste följa den samtid vi lever i och måste ständigt moderniseras. Dagens familjekonstellationer ser annorlunda ut jämfört med när lagen kom till. Däremot har barnens grundläggande behov av närhet, trygghet och samhörighet under de första sköra åren inte förändrats alls och behöver naturligtvis fortsätta värnas. Det här är ett steg i rätt riktning. Fru talman! Riktig jämställdhet handlar om människors frihet och vår inneboende egenkraft. Därför ska inte staten beslagta människors självbestämmanderätt över familjens egen tid. Därför ska vi inte använda oss av tvång och kvotering. Vi ska i stället ge människor lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter. Föräldraförsäkringen ska ge utrymme för familjens egna fria val och för tid tillsammans. Det är därför rätt att avslå den del i propositionen som avser utökning av antalet reserverade dagar per förälder inom föräldraförsäkringen, helt i enlighet med utskottets förslag i betänkandet. Fru talman! Jag vill därför yrka bifall till detsamma och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det var intressant att lyssna när Moderaterna relaterade historieutvecklingen och hur våra föregångare har kämpat för dessa rättigheter och infört de förbättringar som vi har i dag. Jag beklagar verkligen att Moderaterna inte vill bifalla förslaget i propositionen om att reservera grundnivådagarna. Vi tror att det är rätt riktning att gå för att öka jämställdheten. Ledamoten var ju inne på att jämställdheten och jämlikheten ska öka. Jag har en fråga. Det var därför jag begärde replik på Ann-Sofie Alms anförande. Ibland blir jag förvirrad över Moderaternas ställningstagande i dessa frågor. För två år sedan talade Moderatkvinnorna om att införa fler pappamånader. I helgen skrev några moderater i en debattartikel i DN att de vill korta föräldraförsäkringen och införa en karensdag vid vab, vård av barn. Och här i kammaren hör vi att man är för jämställdhet och att man vill att föräldrarna själva ska få bestämma. Allt det som hörs från olika håll inom Moderaterna skapar förvirring. Vem ska vi tro och lita på? Är det moderaterna i riksdagen, moderaterna i kvinnoförbundet eller moderaterna i ungdomsförbundet? Står ni bakom de förslag som kom från Moderata ungdomsförbundet om att införa en karensdag och förkorta föräldraförsäkringen?
Fru talman! Tack, Kadir Kasirga, för frågan! Det är förvånande att man i dag från socialdemokratiskt håll tar upp hur man som parti ställer sig till ett ungdomsförbunds utspel. Jag tänker inte minst på vad som till exempel händer i Malmö. Moderaterna har inte diskuterat de förslag som enskilda företrädare för Moderata ungdomsförbundet och Moderatkvinnorna har presenterat tillsammans med en utredare i en tidningsartikel. För mig låter detta ganska främmande. Men allt är som sagt värt att diskutera. När Kadir Kasirga ställde sin fråga till mig inledde han med att säga att jag hade en intressant inledning på mitt anförande. Detta är ett typexempel på hur man kan se Socialdemokraterna sätta statens förträfflighet före tron på människans inneboende kraft att kunna bestämma över sitt eget liv och att kunna ta ansvar för de egna handlingarna. Det går en tydlig skiljelinje där. Jag tror på människan. Jag tror att föräldrar gör det absolut bästa val de kan för sitt barn, och jag tycker inte att staten ska lägga sig i det.
Fru talman! När det handlar om att tro på människan tror Socialdemokraterna absolut också på människors förmåga att bestämma. Genom historien har arbetarrörelsen kämpat för många av de rättigheter som vi i dag har och som vi nyttjar. Men vi ser också hur jämställdhet och jämlikhet ökar genom de politiska beslut som fattas. När vi har politiska instrument till förfogande och vi politiker inte visar förmåga att använda dem för att öka jämställdheten kapitulerar vi inför de utmaningar som finns. Vi tror på att man kan öka jämställdhet och jämlikhet genom att använda politiska instrument. Det betyder inte att staten lägger sig i familjernas angelägenhet. Det handlar inte om det, utan det handlar om att kvinnor och män ska ha ett lika stort uttag och att leva jämställt i verkligheten, inte bara på papperet.
Fru talman! Jag tror att kvinnors ställning bäst stärks genom en jämställd arbetsmarknad. Låt familjerna bestämma över den egna vardagen! Låt dem bestämma över hur de ska ta hand om sina barn! Jag tror att man blir nöjdare, lyckligare och får mer kraft som människa om man får göra det. Jag tror också att det finns många alternativa vägar och konkreta reformer för att nå äkta jämställdhet. Det handlar bland annat om ekonomisk jämställdhet. Man kan exempelvis utöka karriärmöjligheterna för kvinnor. Genom fler jobbskatteavdrag kan man få fler i arbete. Man kan få fler och mer RUT-avdrag för att möjliggöra fler jobb. Och man kan på riktigt slänga Reepalus utredning och allt därikring i papperskorgen. Där har vi definitivt något som stänger ute kvinnor från arbetsmarknaden. Vi ska slutligen inte peta i föräldraförsäkringen genom att kvotera vad människor vill. Det är fel väg att gå. Vi behöver mer flexibilitet.

Fru talman! Det betänkande vi nu debatterar behandlar föräldrapenning för fler familjekonstellationer. Det är väldigt bra, för barn behöver känna trygghet med fler vuxna i deras närhet. Det är bra för barnen. De ska inte vara förknippade med bara några av dem som står barnen nära. Om man bor tillsammans med någon helt eller delvis är det viktigt att kunna känna att de tar ett likartat ansvar. Just detta innebär förslaget om att kunna dela föräldrapenningen med fler vuxna i barnets närhet. Detta är inte bara bra för barnen. Eller? Jo, det är det. Om de vuxna känner sig trygga och har flexibilitet och möjligheter i sin vardag blir barnen tack vare det också trygga. Det är alltid barnens bästa vi ska tänka på. Däremot är Centerpartiet emot att kvotera garantidagarna. Man ska inte kvotera och bestämma över hur föräldrar ska ta ut föräldradagarna på grundnivå. Det är vi starkt emot. Därför ställer vi oss bakom det som bland annat Moderaterna har skrivit i sin motion. Detta står även i vårt särskilda yttrande. Detta vill jag tydliggöra. Man kan undra hur man uppnår jämställdhet om man inte kvoterar. Det gör vi naturligtvis genom positiva morötter till föräldrarna. Därför är det viktigt med en jämställdhetsbonus så att man inte förlorar något ekonomiskt. Detta har den förra regeringen och den nuvarande, tillfälliga regeringen varit emot oerhört mycket. Man tog bort den jämställdhetsbonus som alliansregeringen införde. Regeringen har förändrat väldigt mycket i föräldraförsäkringen under de senaste åren. Det har inneburit att föräldrar har svårt att förstå vilka regler som gäller och vad man ska rätta sig efter. Bland annat har förändringar gjorts angående när och hur man ska ta ut sina dagar. Om barnet är fött före eller efter 2014 gäller olika delar. Om man ska ta ut vab-dagar måste man göra det på olika sätt beroende på om den ordinarie vårdnadshavaren som är hemma är sjuk eller inte. Man kan spara ett visst antal dagar upp till dess att barnet är åtta år eller till dess att det är tolv år. Väldigt mycket har alltså förändrats. Under den senaste mandatperioden har dessutom ytterligare en månad kvoterats. Jag vill därför än en gång påpeka hur otroligt viktigt det är att vi ser över föräldraförsäkringen och förändrar den i grunden för att underlätta för föräldrar att ha ett jämställt yrkesliv och på jämställda villkor ta ansvar för sina barn. I dag är det omöjligt att göra det på ett enkelt sätt, som vi från Centerpartiet ser det. Det kan inte förutses hur föräldraskapet kommer att se ut, eftersom det ändras. Därför föreslog Centerpartiet en parlamentarisk utredning om föräldraförsäkringen. Men det har den tidigare regeringen inte gått med på. I stället har man lappat och lagat, förändrat och krångliggjort föräldrarnas möjligheter att ta ut föräldraledighet på det allra bästa sättet utifrån familjens och barnets bästa. Man tillsatte en utredning som lämnade betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen . Det är den vi i dag får en liten del av. Vi har fått små delar under den senaste tiden, och det ska komma mer, står det i utskottets betänkande. Jag vill åter framhålla att det är viktigt att vi får en parlamentarisk föräldraförsäkringsutredning som i grunden tittar över och förenklar föräldraförsäkringen för föräldrarna och andra som står barnet nära och för barnets bästa. Därmed yrkar jag som sagt bifall till att dela föräldraledigheten med flera andra vuxna i närheten och avslag på att man ska kvotera garantidagarna.